Herr talman! ''Vår stund på jorden kamrater, skall bli den stund då vi återupprättar respekten för människan och naturen i samspel. Vi skall, under vår livstid, återskapa vår barndoms gröna skogar, rena friska luft och klara källsprång.'' Birgitta Dahls ord från SAP-kongressen 1987 blev klassiska inte för miljöministerns förföriskt lyriska anslag, utan för appellens falskt löftesrika innehåll. Kongressens största fråga var Öresundsbron. Beslutet innebar att Birgitta Dahls alla kamrater i demokratins namn skulle få säga sitt om bron i ett rådslag. Nära 500 partiorganisationer deltog i rådslaget om en fast förbindelse över Öresund. Framgången för de socialdemokratiska bromotståndarna var uppseendeväckande. 80 % ville inte ha någon bro. 50 % ansåg att en järnvägstunnel var bäst. De socialdemokratiska medlemmarna gav klara besked. Men det dög inte för regeringen och den socialdemokratiska partiledningen. Jag frågar Georg Andersson, som finns här: Var finns den politiska heligheten i statsrådens hantering av människor och miljö? Regeringens proposition om Öresundsbron associerar inte till några klara källsprång. Snarare avger den en unken doft av gammal betong. Ändå är det ett ofärdigt och tunt dokument. Det saknar helhetssyn. Det saknar en vetenskapligt godtagbar analys av miljökonsekvenserna. Det nonchalerar helt det faktum att brobygget och dess följder angår samtliga Östersjöstater. Det presenterar en orealistisk och motsägelsefull kalkyl av de samhällsekonomiska konsekvenserna för Sverige och medborgarna. Öresundsbron skall byggas kommer projektet för all framtid att framstå som Dimmornas bro. I filmen med samma namn blev Godnattvalsen den ödesmättade temamelodi som spreds över världen. För livet i Östersjön spelas kanske sista strofen av Godnattvalsen redan under detta årtionde. Man kan uttrycka det med Miljöförbundets ord: Bron kan kosta ett hav. ''Medan de flesta människor tror, att det nu på allvar skall göras något åt jordens miljöproblem, har en grupp europeiska industriledare lagt ut kursen mot ett nytt Europa. Grundtanken är att använda högteknologin till ett kolossalt tillväxtsprång. Visionen är så komplicerad att den bara är fullt tillgänglig för en liten grupp industrichefer och EG-politiker. Genom att samla några av brickorna kan man skönja konturerna av Europas framtid.'' Jag tycker nästan att det ser ut som om Georg Andersson och hans medarbetare har läst detta citat. Dock kanske jag betvivlar det. Jag rekommenderar dem att läsa denna artikel. Den har varit publicerad i den danska tidskriften Press. Artikeln har rubriken Den skandinaviske forbindelse. Det är i sitt slag en av de mer insiktsfulla artiklarna. I kombination med den oansvarigt ytliga behandlingen av miljökonsekvenserna för Öresund, Östersjön och Östersjöländerna slår nog det odemokratiska förspelet till regeringens broavtal med Danmark de flesta politiska rekord. Men de ansvariga inom regeringen vägrar att ens diskutera sitt samröre med Round Table of European Industrialists. Det inleddes redan 1983/84 och fullbordades efter påtryckningar från Scandinavian Links olika lobbygrupper. Några få statsråd och departementssekreterare var tidigt invigda i de topphemliga ScanLink-planerna. Industriledarnas krav var att Öresundsbron -- plus ett antal nya motorvägar -- skulle byggas samt att ett för Sverige främmande system med vägavgifter skulle införas. I syfte att stötta bil och elektronikindustrin i Sverige och Västeuropa hamnade också Prometheussatsningarna -- och så småningom även Drive-satsningarna -- inom det jättelika projektets ramar. För att öka den ekonomiska tillväxten skulle Sverige enligt regeringens trafikpolitiska proposition 1988 -- man har talat om denna som den stora förändringen under senare år i svensk transportpolitik -- satsa på ''bilismens andra utvecklingsvåg''. Än en gång skulle den numera omfångsrika bilindustrin fungera som ekonomins motor. Enligt denna politiska ekonomi måste vägtrafiken öka ytterligare. Då krävs det fler motorvägar och motorvägsbroar, mer av just-intime-trafik och fritt fram för ännu tyngre lastbilar. Men eftersom det inte går att asfaltera hela Sverige måste dessutom bilarna packas tätare samman med hjälp av avancerad elektronik och satellitövervakning. Det är dessa projekt som kallas Prometheus och Drive. Västsverige -- det första ScanLink-området -- fungerar redan i dag som ett försöksområde för Volvo, Saab och vägverkets experiment. En förutsättning för ett sådant kvantitativt tillväxtsprång i bilindustrins smak var vidare att vägpolitiken i Sverige länkades in i EGs nya system för infrastrukturen. Därför har Round Tablegruppen inte enbart fått diktera EGs vitbok, utan också dess kommunikationspolitik. Den största delen av bilindustrins forskning och utveckling kring Prometheus och Drive i Sverige betalas av televerket, vägverket och Transportforskningsberedningen. Men regeringen vägrar tala klarspråk. Den aktar sig för att informera allmänheten om att den bekostar ett vägsystem som mer än något annat kränker trafikanternas integritet. En del i samma EG-anpassade historia -- som också Öresundsbron är en del av -- är att regeringen 1986/87 bestämde sig för att statens offentliga förpliktelser för järnvägen skulle minska. Resultatet ser vi i dag. Persontrafiken på inlandsbanan skall läggas ner, momsen på kollektivtrafik har lett till att många turer lagts ner, konkurrensen på stomjärnvägsnätet skall släppas fri och parallell busstrafik skall tillåtas konkurrera ut järnvägslinjer. Med nuvarande politik befarar t.o.m. Stig Larsson, som för en tid sedan besökte trafikutskottet, att SJ på sikt bara kan rädda snabbtåget Stockholm--Göteborg. Stig Larsson brukar annars vara den ständige optimisten. Jag vet genom en debatt här i kammaren för några veckor sedan att Georg Andersson är informerad om detta. Men statens offentliga förpliktelser för Öresundsbron har däremot ökat. Enligt ursprunsplanerna var det näringslivet som skulle överträffa staten genom att plocka fram pengar till bron. Men när den socialdemokratiska partikongressens majoritet 1990 sagt ja till bron avvecklade näringslivet ScanLink-konsortiet. Lobbyisterna hade gjort sitt, och nu behövde de inte ens riskera sitt eget kapital för att projektet skulle gå i lås. Öresundsbron är en nyckel inom ScanLinksystemet. Det är det strategiskt intressantaste byggprojektet för Gyllenhammar, Curt Nicolin m.fl. Ovetande om det som pågick bakom regeringens kulisser konstaterade i januari 1984 Johansson, att en Öresundsbro skulle bli alltför olönsam att bygga. Det var med andra ord -- med de ord som användes i en tidningsrubrik i tidningen Arbetet -- ''tummen ned'' för Öresundsbron. Men efter det att Volvochefens topphemliga planer avslöjats av tidningen Arbetet smälte Lennart Johansson snart in i nya statliga broutredningar med en mer positiv inställning till Öresundsbron. Makten har talat, och makten styr över miljön i Sverige. Den styr också över det svenska kommunikationsdepartementet. Det är den ekonomiska makten. Vi vet i dag att merparten av allt utredningsmaterial om motorvägsbron och tillhörande vägsystem har producerats på uppdrag av ScanLink-konsortiet. EG-kommissionen har betalat 8 milj.kr. av lobbyisternas budget, som omfattar mångmiljonbelopp. De utredningar som svenska staten officiellt stått för är till stor del uppdateringar av gammalt material. En del utredningsmaterial har hemligstämplats av regeringen. Denna fråga har jag -- under mina sex år i riksdagen -- vid det här laget tagit upp vid ganska många tillfällen. Nyligen diskuterades frågan om förspelet och regeringens hantering sett ur konstitutionell synvinkel av frågorna om motorvägsbygget i Öresundsbron. En av de personer som fick förmånen att se det hemliga materialet och som också har deltagit i debatten här i kammaren upptäckte att det saknades sidor i de hemligstämplade dokumenten, som då fanns på Ministerrådets kontor i Köpenhamn. Det är ganska anmärkningsvärt, och i andra sammanhang brukar det faktiskt bli ett stort rabalder när man upptäcker sådana ting. Av de offentliga handlingar som ändå finns framgår inte hur regeringens beslutsprocess eller kontakterna med Round Table-gruppen och Många avgörande frågor är dolda i de politiska dimmorna. De danska socialdemokraternas ordförande Svend Auken, som jag förmodar att Georg Andersson har träffat vid flera tillfällen, ville ha en järnvägstunnel i stället för en bro, och han har viss rutin på att umgås med sina svenska kolleger. Svend Auken säger: ''De svenska finans och kommunikationsdepartementen verkar ha gjort upp på ett mycket tidigt stadium om att inte diskutera järnvägen seriöst.'' Det är litet lustigt men säkert ingen tillfällighet att näringslivet och män som Curt Nicolin har sagt nej till en järnvägstunnel. Curt Nicolin besökte för en tid sedan trafikutskottet. Detta gjorde också miljöorganisationer från landet, som ville diskutera frågan om Öresundsbron med trafikutskottet. Av Nicolin fick vi veta att näringslivet kräver konkurrens mellan tåg och bil. Konkurrensen blir inte tillräckligt hård om det byggs en tågtunnel, dvs. den miljövänliga trafiken får inte gynnas, eftersom privatkapitalet kan förlora på det. Så enkelt är det! Georg Andersson sade i ett program i TV att Öresundsbron ''är ett fascinerande projekt''. På den senaste socialdemokratiska partikongressen talade han om Öresund som en ''vallgrav''. Herr talman! Med sådana djupsinnigheter i bagaget undertecknade han broavtalet tillsammans med kollegan i Danmark. Georg Andersson vill hellre bli ihågkommen som broskapare än som broderskapare. Inser inte Georg Andersson att det finns liv i Östersjöns och ''vallgravens'' vatten? Det är ett unikt ekologiskt system med både söt och saltvattenarter. Det handlar om världens största brackvattenområde, något som Sverige har delansvar för, något som måste värnas. Regeringen ''återupprättar inte respekten för människan och naturen i samspel'' -- för att använda Birgitta Dahls ord -- utan ni skymfar den respekten med era planer. Det här är ett av de största och viktigaste beslut som riksdagen har att fatta. Därför måste statsrådets lättsinniga fascination ställas mot den massiva miljöopinionens farhågor. Jag är en av dem som tillsammans med miljöorganisationer i Sverige har deltagit i försöken att stoppa bl.a. ScanLinkmotorvägsbygget i Bohuslän. Jag har, precis som många andra här i kammaren, god kontakt med den miljöopinion som i dag är mer kunnig än någonsin. Jag vet också att Birgitta Dahls ord på kongressen 1987 aldrig någonsin hade fällts om inte opinionen ute i landet då hade varit så enormt stark mot motorvägsbygget ScanLink och även mot Öresundsbron. Även forskarna, som ser problemen i ett längre perspektiv än regeringen och Curt Nicolin, har uttryckligen och enträget varnat regeringen för alla ingrepp i havet och för den ökande bilismen. Biltrafiken och utsläppen har redan gått över gränsen för vad naturen tål. De marginaler och den nollösning som regeringen talar om för att försvara Öresundsbron existerar inte i praktiken. Regeringen är beredd att offra såväl människor och miljö som samhällsekonomin på den västeuropeiska Round Table-gruppens altare. När trafikutskottets ordförande Birger Rosqvist -- socialdemokrat och bromotståndare -- i dag måste gå i spetsen för Öresundsbron, är det bara ett av många bevis på regeringens betonghårda hantering. Jag vill vädja till alla socialdemokratiska kvinnoklubbister, broderskapare och övriga brokritiker: Visa civilkurage innan det är för sent! Votera efter ert miljösamvete -- hjälp till att stoppa motorvägsbron, som kan kosta ett hav! Herr talman! Vänsterpartiet är lika stark motståndare till motorvägsbron, Öresundsbron, som till ScanLink-projekten, Prometheus och Driveprojekten i övrigt. Vi menar att det inte behövs någon bro. Vi vill rädda miljön, och vi vill förbättra miljön i det här landet. Vi står på miljöopinionens sida. Jag yrkar bifall till samtliga reservationer till trafikutskottets betänkande som jag står bakom som vänsterpartiets ledamot i utskottet.

Herr talman! Folkpartiet liberalerna förordar en kraftig satsning på infrastrukturen under 1990 talet. Investeringar i infrastrukturen utgör en hävstång för den ekonomiska tillväxten. Ibland har historiska språng på andra samhällsområden påverkat transporterna, och ibland har påverkan gått också i andra riktningen: nya typer av fartyg fick nya hamnstäder och kulturer att blomstra, järnvägarnas utbyggnad skapade helt nya städer och samhällen. Att bygga broar är en både symbolisk och verklig åtgärd för att i handling visa öppenhet för en ny tid, en ny historia, nya möjligheter och sammanflätning av människor och sinnen. För folkpartiet liberalerna kan därför visionen översättas i vårt arbete för ett svenskt medlemskap i EG. För oss är en infrastrukturell vision för 90 talet och början av nästa sekel också en nordeuropeisk marknad, präglad av intensivt varuoch tjänsteutbyte, tillväxt, framtidstro och miljöhänsyn -- det som kallas den nya Hansan. Vi måste utnyttja vårt geografiska läge till att bygga upp och bygga ut förbindelserna med våra grannar: Danmark. Vi kommer senare att i ett trafikutskottsbetänkande behandla ett vänsterpartiförslag om att bygga en bro över Östersjön. För vår del vill vi i denna tidsålder ännu nöja oss med täta, miljövänliga färjeförbindelser och kraftigt utbyggda telekommunikationer när det gäller Östersjön samt en bro över Öresund. Herr talman! Folkpartiet liberalerna har sedan lång tid haft en positiv grundsyn till tanken på en fast förbindelse över Öresund. Det är naturligt för ett parti som bygger på en ideologi präglad av internationalism, öppna gränser, tro på fri handel mellan länder och på teknikens och människotankens möjligheter att övervinna problem. En fast förbindelse över Öresund kommer att spela en ökad roll för kommunikationerna med det övriga Europa, om också en fast förbindelse över Fehmarn i läget R dby--Puttgarden byggs. Vi i folkpartiet liberalerna anser att det är angeläget att så sker också. En fast förbindelse över Öresund får i ett första skede störst betydelse regionalt och ger dynamiska effekter för södra Sverige. Den kommer att innebära en stor förändring, och det kommer att fläta samman Skåne och Själland. Den skapar vidgade marknader för industri, handel, service och bostäder, något som faktiskt de flesta människor verkar efterfråga. Med en fast förbindelse blir transporterna snabbare -- det går trots allt inte att förneka -- och mer tillförlitliga. Det vet var och en som har försökt att ta sig över till Danmark vid minsta lilla väderförsämring. Köer vid färjelägen kan undvikas. Det är ju inget självändamål att ha sådana. Transporterna blir mer oberoende av väder och isförhållanden. Möjligheterna att bo och verka på valfria platser inom hela den sammanhållna nya regionen öppnar sig på ett helt nytt sätt. Ett brobygge är, enligt vår uppfattning, något som underlättar kontakterna också mellan universiteten i Lund, Köpenhamn och Roskilde. Forskning och utbildning kan utnyttjas integrerat mellan dessa tre orter, och därmed skapas ett nordligt konkurrenskraftigt och kreativt alternativ till övrig europeisk högre utbildning. Inte bara näringsliv och forskning utan också kulturlivet får betydande fördelar. Det är också något som bör räknas in på pluskontot. Vi kan kanske med detta förbättra konkurrensförutsättningarna för en av våra bland motståndarna är detta naturligtvis ett skäl att inte bygga en bro, för att därigenom kunna fullfölja en traditionell isolationistisk linje. Möjligheterna att skapa en bropendelförbindelse mellan Sturup och Kastrup kan få stor betydelse för en framtida mer avreglerad flygtrafik. Närhet till internationella storflygplatser är en viktig faktor vid företagsetableringar. Det kanske blir möjligt att behålla den på Kastrup. Fru talman! Tågalternativet kan också uppnå en betydande slagkraft jämfört med biltrafik och även i viss mån flygtrafik av i dag, nämligen om en bro byggs. Redan nu marknadsför faktiskt de nationella järnvägsförvaltarna i Danmark och i Sverige gemensamt en fast förbindelse som inkluderar dubbelspårig järnväg, varvid också redovisas tänkta tidtabeller för såväl pendelsystem i regionen som fjärrtågtransporter -- inte alls ointressant för många människor. Det borde inte heller vara ointressant för dem som här talar mot bron. Förbättrade kommunikationer kan t.ex. få positiva effekter i form av turism. Vid redovisning av vad SJ-chefen har sagt redovisar man bara en del av vad han har sagt. Han har faktiskt samtidigt sagt att summan 150 milj.kr., som man kom fram till i avtalet, var helt acceptabel för SJ. De 100 miljoner som han hade satt som ett maximum var ett förhandlingsupplägg. Så talar naturligtvis en affärsman, men sådant begriper inte Fru talman! Ibland anförs i debatten att färjetrafik erbjuder en stunds avkoppling, shoppingmöjligheter, m.m. och att detta från allmän synpunkt skulle vara så önskvärt, att en fast förbindelse skulle vara både onödig och oönskad av trafikanterna. Det har vi hört antydningar om tidigare. För den som övertygas av sådana argument utgör en fast förbindelse rimligen inte något hot. Färjetrafiken kommer säkert också i fortsättningen att kunna hävda ett visst trafikutbud i Öresund, men människors fria val leder nog till att en betydande mängd resenärer i stället kommer att använda en fast förbindelse. Det är min övertygelse. Detta är ett irrelevant argument för den som inte bryr sig om fria människors val och inte heller människors fria val, för den som tror sig veta bättre och som med åberopande av än det ena än det andra skälet försöker med politiska beslut förbjuda människor att använda sitt fria val utgör. Det finns, fru talman, alltför många med den inställningen här i vår lagstiftande församling. Slås inte färjebranschen ut då? Att vi skulle underlåta att bygga en bro med dess fördelar för att därmed hålla just denna bransch under armarna är ur allmän synpunkt mycket tvivelaktigt. Denna rädsla för färjenäringens överlevnad är, som jag ser det, ett bevis på den dåliga logiken i många bromotståndares resonemang. Det är en typisk inställning för dem som med planekonomins skygglappar för ögonen inte ser affärsmöjligheter i varje förändring. Studier visar att efterfrågan på transportkapacitet från Sydskåne direkt till Tyskland och Polen kommer att öka mycket kraftigt de närmaste åren. Detta blir än mer uppenbart vid en svensk EG-anslutning. Dessa prognoser bedömer vi vara trovärdiga och positiva. Det senaste året, efter den kommunistiska järnridåns fall, har trafiken med både passagerare och gods, trots negativ tillväxt i den svenska ekonomin, ökat mycket kraftigt. Flera rederier avser att inom kort investera i nytt tonnage och flera rutter. Bangårdsområdena i Rügen byggs för närvarande om av svenska intressenter för att kunna ta emot civila kommersiella transporter, i stället för sovjetiska militärförband. Banverket förbereder utbyggnad av spårkapaciteten i Sydskåne. Allt detta sker flera år innan en fast förbindelse är färdig att tas i bruk. Den totala trafikökningen på destinationer som Tyskland, Polen och Danmark kan förväntas innebära att en omfattande transportefterfrågan också på färjeförbindelser kommer att finnas sedan en bro har byggts. Visst kan sysselsättningen inom rederinäringen komma att förflyttas och få sin tyngdpunkt i sydligare farvatten. Men med ett sådant försteg som färjorna har framför bron kan man inte rimligen vara rädd för att färjenäringens fortlevnad hotas. Många bromotståndares resonemang är också ologiskt på annat sätt. Vad annat kan man kalla det att ena stunden hävda att brobygget blir ett ekonomiskt fiasko, eftersom långtradartrafik även fortsättningsvis kommer att välja färjorna, och den andra stunden hävda att färjebranschen hotas, därför att trafikanterna kommer att välja bron. Det går inte att inneha dessa båda ståndpunkter samtidigt. Fru talman! Förslaget om en kombinerad motorvägs och dubbelspårig järnvägsbro har flera fördelar. Bilen är en viktig del av det moderna transportsamhället. Genom konkurrens om kunderna och politiska beslut i samverkan blir den där bilen alltmer miljöanpassad, ändå är den ett individuellt fordon. Så kommer situationen att förbli under brons kalkylerade livslängd, kommunisternas Viola Claessons alla krav på massbilismens avskaffande och hojtande om Gyllenhammars makt till trots. Att bygga en förbindelse där bilen kan köras innebär en insikt om detta förhållande. Snabba och tillförlitliga transporter, som bygger på ett samspel mellan biltrafik och järnvägstrafik, är en förutsättning för att vårt land skall kunna hävda sig i den hårda internationella konkurrensen. Insikten om detta ger till resultat att vi skall bygga en kombinerad bro, för såväl bilar som tåg. Detta kombinerade alternativ har också förutsättningar att uppvisa acceptabel räntabilitet. Det är ett ansvar som vi politiker dessvärre måste ta på oss, eftersom folkpartiet liberalernas mening, att vi skulle ha valt en annan finansieringslösning, tyvärr inte fallit socialdemokraterna i smaken. Jag återkommer till det senare. Att enbart bygga en tågtunnel finns det enligt vår uppfattning inte rimliga förutsättningar för utan stora skattesubventioner. För att tågalternativet skall komma till sin stora fördel i ett infrastrukturellt system, som bron kan ge möjlighet till, är det av utomordentligt stor vikt att investeringar i tillfartsbanor kommer till stånd snarast samt att dessa och övriga nödvändiga anslutningar till bron, så att snabbtågsstandard kan erbjudas, blir färdiga senast när bron tas i bruk. Fru talman! Sedan lång tid har sambandet mellan utsläpp av svaveldioxid och försurningsskador i mark och vatten varit väl kända. Det har lett till krav på åtgärder även på internationell nivå för att få ner utsläppsmängden. Svavelutsläppen reduceras nu i Västeuropa, medan situationen ännu är dyster för Östeuropa. Även de omfattande kväveutsläppen från förbränning, industriprocesser, jordbruk och trafik leder till omfattande skador på naturen i form av försurning och övergödning av kusthaven. Det vet vi. Skåne är särskilt utsatt för luftföroreningar. På flera håll är situationen för bokskogen, som någon tidigare påpekade, mycket alarmerande. En av orsakerna antas vara kvävebelastningen. Kväveutsläppen över Skåne är, enligt de uppgifter vi har tillgängliga, ungefär 90 000 ton per år. Trafiken svarar för en stor del av de inhemska kväveutsläppen i den här regionen. Om trafikarbetet på väg under de närmaste tio åren ökar i överensstämmelse med den högsta kalkylerade nivån, kommer kväveutsläppen antagligen att öka med 450 årston. Så blir det om en Öresundsbro byggs. En viktig trafikpolitisk uppgift under 1990-talet blir naturligtvis att göra trafiken miljövänlig. Det finns farhågor, som har redovisats här, för att positiva effekter av olika reningsmetoder kommer att ätas upp vid en trafikökning. Men andra beräkningsmodeller visar att det är också är möjligt att minska utsläppen vid en trafikökning. Miljövinster kan också göras genom en rationell trafikstruktur. En fast förbindelse över Öresund innebär en så total förändring av strukturen att möjligheter som annars inte skulle uppstå nu kommer att bli verklighet. Men regeringen har gjort en plötslig omsvängning också i fråga om Öresundsbron. Det är många som har överraskats. Jordbruksutskottet hann inte yttra sig, därför att ärendet kom först på vårkanten. Vi i folkpartiet liberalerna har uttryckt vårt ogillande i det sammanhanget. Vidare har detta också medfört brister i miljöhanteringen som inte kan förbli opåtalade. Regeringen har föreslagit att Öresundsförbindelsen skall utformas, som det heter, med hänsyn till vad som är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt, så att skadliga verkningar kan undvikas. Men förslaget är på denna punkt oerhört allmänt formulerat. Det är verkligen inte tillräckligt. Miljökraven måste därför, som vi i folkpartiet ser saken, skärpas avsevärt. Det är förmodligen sant att utsläppen ökar något med en Öresundsbro. Men i grunden är det inte ett skäl för att avstå från att bygga denna bro om man i stället kan se till att olika åtgärder vidtas i detta sammanhang. Naturligtvis är det därför nu rätta tillfället att begära att regeringen låter utarbeta ett handlingsprogram för att motverka luftföroreningar i regionen. Ett sådant program motiveras redan av dagens situation. Det här handlingsprogrammet bör ange mål för hur mycket de inhemska utsläppen i regionen borde minska under den kommande tioårsperioden. Ett sådant program måste självfallet också innehålla förslag om konkreta och rimligt detaljerade åtgärder för att begränsa de totala utsläppen. Socialdemokraterna är avvisande. Därför yrkar vi bifall till reservation nr 3. Men, fru talman, det finns ytterligare en punkt i detta sammanhang: Anläggandet av en Öresundsbro får inte leda till att vattengenomströmningen i Öresund försämras. De marina problemen är svåra att lösa, undersökningar visar att Öresund sannolikt står för cirka hälften av transporterna av extremt salt vatten till Östersjön. Detta saltvattenutbyte är nödvändigt. Endast vid sällsynta tillfällen byts vattnet i Östersjön mot nytt syrerikt och saltare vatten. Enligt vår uppfattning får ett brobygge inte skada den känsliga miljön i Östersjön. Anläggningen får inte påverka de hydrografiska och därmed biologiska förhållandena i Östersjön. Enligt de undersökningar som faktiskt har gjorts av bl.a. SMHI är det möjligt att uppnå en s.k. nollösning. Det fordras emellertid omfattande tilläggsarbeten. Regeringens inställning har varit njugg. Någon tydlig ambition att uppnå en nollösning har inte redovisats av regeringen. Vi i folkpartiet liberalerna har uppfattningen att de arbeten som anses nödvändiga för att uppnå en nollösning skall utföras. Detta bör självfallet ges regeringen till känna. Under lång tid sade Birger Rosqvist och socialdemokraterna nej till ett brobygge. Sedan skulle det avvaktas. Vad det handlade om var att man skulle avvakta den socialdemokratiska kongressen, som skulle köras över. Efter dessa kullerbyttor och när alla åsikter i övrigt ändå skall bytas, och det gäller då allt möjligt, ja, då kommer socialdemokraterna fram till ett någorlunda bra grundbeslut -- men bara delvis. Plötsligt skiner betonggjuteriet igenom. Plötsligt kastas miljöintresset över bord. Pendeln svänger kraftigt och häftigt. Varför, Birger Rosqvist? Man går från den ena ytterligheten, nämligen att bron av miljöskäl inte skall byggas, till den andra ytterligheten, nämligen att bron skall byggas utan att något större intresse visas för miljön. På samma sätt som bromotståndare argumenterar -- dvs. så snart det blir fråga om svåra beslut skall man helt enkelt säga nej -- hanterar socialdemokraterna den här frågan: När man väl kommer till skott, säger man bara ja. Men när detta med miljöinvändningarna skall lösas blir det bara några svepande fraser. Det är inte att ta ett politiskt ansvar. Politikernas uppgift är större. Politikernas uppgift är nämligen att ta till vara fördelarna och att åstadkomma förutsättningar för en lösning när det är svårt. Det är en större utmaning, och den antar vi. Vi i folkpartiet liberalerna har lyckats påverka utskottet så till vida att det nu finns en majoritet för vår principiella inställning när det gäller nollösning, och det är bra. Men likväl saknas det ett tillkännangivande till regeringen, och det är däremot inte bra. Därför, fru talman, yrkar jag här bifall till det andra yrkandet i motion T88 som vi i folkpartiet liberalerna har väckt. Det handlar då om att den inställning som utskottets majoritet ger uttryck för skall ges regeringen till känna. Vi skall, fru talman, bygga bron. Vi skall också vidta de miljöskyddsåtgärder som detta kräver. Det är den svåraste uppgiften i det här ärendet. Det är bara vi i folkpartiet liberalerna som tar på oss att lösa hela den frågan. Men det är ett ansvar som fler borde bära.

Fru talman! Anders Castberger är den som framför allt är känd för att använda principen anfall är bästa försvar när man ligger risigt till. Anders Castberger vet redan genom de diskussioner som vi har haft i trafikutskottet att folkpartiet liberalerna står på en mycket bräcklig grund i denna fråga. Men här står Anders Castberger och talar i 15 minuter som om han egentligen av miljöskäl protesterade mot Öresundsbron när det bara finns en ynka liten brasklapp -- reservationen är inte värd att kallas mer -- i betänkandet som handlar om Öresundsbron. Så agerar man inte, Anders Castberger, om man bryr sig om sina medmänniskor som vill rädda miljön i det här landet. Först måste man se till att man har garantier för att miljön kan bevaras och förbättras innan man säger ja till ett avtal. Men vad ni gör är att ni går med på att ratificera ett avtal mellan Sverige och Danmark om ett brobygge, sedan skall ni se vad som händer. Jag pressade Anders Castberger i trafikutskottet, men han kunde inte ge något svar. Gå nu upp i talarstolen och tala om vad som är viktigast: okända dynamiska effekter av en bro eller miljön. Välj, Så säger Anders Castberger ändå -- och häri ligger en hel del hyckleri -- på ett pompöst sätt att det är folkpartiet som skall bygga bron och att det bara är folkpartiet som tar ansvar. Då skulle jag vilja att Anders Castberger med tanke på detta ansvar åtminstone nämnde namnen på de forskare i Sverige som har gett garantier för att noll-lösningen verkligen skulle kunna fungera i praktiken. Hittills är det helt okänt för oss alla att det skulle finnas någon forskare som kan ge sådana garantier. Vad heter de forskare som har sagt att vägtrafiken kan öka ytterligare, nästan hur mycket som helst, med dessa dynamiska effekter utan att det får några konsekvenser för miljö, därför att det skulle finnas något slags teknik som ingen av oss känner till? Tala om vilka forskare det är. Jag känner inte till dem. Däremot känner jag till en rapport som har spridits till alla i trafikutskottet. Det är transportforskningens utredningsmaterial som handlar om ett miljöanpassat transportsystem. Jag refererade till det i en debatt med Georg Andersson för ett tag sedan. Georg Andersson kände inte till det, utan han trodde också att vi med tekniken skulle kunna lösa problemen med utsläpp, alltså med bättre katalysatorer. Så är det inte, och det vill jag säga till Anders Castberger.

Fru talman! Jag vet också att Anders Castberger faktiskt lyssnade till bl.a. Bengt-Owe Jansson. Problemet är bara att det inte hjälper. Anders Castberger är egentligen för oengagerad i miljöfrågorna för att över huvud taget ta till sig några argument. Anders Castberger tror att han kan fortsätta att fantisera om dynamiska effekter och om teoretiska modeller som inte har ett dugg att göra med garantier för att miljön skall kunna räddas. Man kan inte hantera miljöfrågorna på det sättet, Anders Castberger. Jag måste säga att jag är litet förvånad över att det manliga sällskapet i trafikutskottet, som är för en bro, diskuterade sig fram till att man skulle sätta in Anders Castberger på en plats på talarlistan som han inte hade från början. Det går ju inte särskilt bra när Anders Castberger skall diskutera miljö. Vi kan i stället ta frågan om ekonomin. Folkpartiet vill i varje fall framstå som ett parti som håller reda på siffror och sådant, och som tar reda på sakförhållandena innan man rusar i väg och kräver resp. avvisar någonting. Det vore därför jättebra om Anders Castberger som folkpartist och broförsvarare skulle kunna reda ut de oklarheter som finns när det gäller ekonomin i samband med Hur många bilar måste trafikera bron för att den skall kunna finansieras, Anders Castberger? Hur många miljarder tror Anders Castberger att sluträkningen kommer att lyda på? Verkar det realistiskt med 10--12 miljarder kronor, vilket anges i propositionen och betänkandet, dvs. det belopp som Anders Castberger har sagt ja till. Säg någonting, Anders Castberger, om avtalet om miljön! Vore det inte bättre att först säga ja till miljön och undersöka om det går att förbättra det som man hittills har gjort? Sedan kan man i så fall säga ja till avtalet, dvs. att åtminstone i första omgången säga ja till miljön och nej till bron. Det vore mer logiskt. Precis som Elving Andersson sade är allting annat rena hyckleriet när det gäller brofrågan.

Fru talman! Jag fick nästan en känsla av att Georg Andersson, när han började närma sig slutet på anförandet, tyckte att han själv stod på bron. Han klippte av banden, bron var färdig. Han invigde bron. Det var helt enkelt ett invigningstal, tänkte ni på det? Och den pojkaktiga fascinationen inför den vackra ljusbågen som han skall se fanns där. Jag tycker att det är bedrövligt, Georg Andersson. Detta handlar om mycket större och viktigare saker än Georg Andersson ens bryr sig om att läsa om. Har Georg Andersson hört talas om ''Sveriges Natur''. Ja, det finns en natur både i Norrland och i Skåne, men jag menar tidskriften Sveriges Natur. Där står det bl.a., precis som det gör i annat material som Svenska Naturskyddsförening har gett ut, om kostnadsberäkningar på mellan 40 och 50 miljarder. Man säger att det är ganska lågt räknat när det gäller bron. Har Georg Andersson inte alls läst detta? Vi som kämpar för miljön och för miljövänliga transportlösningar, som t.ex. järnvägssatsningar, går inte hit upp i talarstolen eller arbetar i trafikutskottet utan att arbeta med mängder av material som finns. Jag har bl.a. läst det material som jag vet har funnits i mängder på kommunikationsdepartementet från ScanLinkkonsortiet. Ibland har det inte ens behövts något material. Det har funnits kontakter ändå. Där har det inte handlat särskilt mycket om miljön. Därför känner jag igen också det här ytliga resonemanget. Men när Georg Andersson gör det till ett nummer att det skulle vara en metod att bara säga nej trots alla utredningar som har gjorts, handlar det faktiskt om vem som lägger ner mest möda, omsorg, känsla och politiskt arbete för att rädda miljön, och helst också förbättra den. Georg Andersson, regeringen och andra broförespråkare tycks inte fatta att miljön i Skåne och hela detta område inte tål ytterligare utsläpp. Utsläppen måste minskas. Sedan säger Georg Andersson att motorvägsbrosatsningen egentligen är en järnvägssatsning. Men om man hade börjat från en miljöståndpunkt i stället hade man tänkt så här: Utsläppen måste minska om det inte skall bli en katastrof. Havet måste räddas från en eventuell framtida ekologisk katastrof, alltså måste vi minska utsläppen. Det som går snabbast att minska med rätt transportlösning är faktiskt bilismen. Då hade man satsat på en järnvägstunnel. Har pengarna tagit slut i det här landet? Nej, så är det inte, Georg

Herr talman! Georg Andersson sade mycket riktigt att äntligen fattar vi nu beslutet. Jag håller med om det och instämmer i detta nästan suckartade konstaterande. Jag vill också gärna instämma i den optimism som kommunikationsministern gav uttryck för, optimismen över positiva möjligheter som kan finnas att också ta tag i de miljöfrågor som faktiskt ändå kommer på grund av brobygget och redan finns långt innan brobygget har kommit till stånd. Georg Andersson gjorde också ansatser till en avvägning. Trots detta tycker jag miljöfrågorna blir mycket styvmoderligt behandlade i betänkandet och framför allt i regeringens proposition. Om vi rensar bort de personangrepp som ljungat fram och tillbaka i salen: Vi är överens om att bron skall byggas. Bron innebär stora fördelar. Människor står i kö och väntar vid färjelägena varje dag på att bron skall byggas, det skall också sägas, det kommer inte alla gånger fram när bromoståndarna argumenterar. Å andra sidan är miljösituationen i Skåne oacceptabel redan i dag, även utan bro. Då bör vi göra någonting åt det, om vi samtidigt har den optimistiska ansats som kommunikationsministern ger uttryck för nämligen att det borde finnas möjligheter, tekniska och människotankens, som kommunikationsministern också var inne på. Vi borde ta ett politiskt ansvar både för att bygga bron och värna om miljön. Då borde det inte vara så svårt att utarbeta ett handlingsprogram mot luftföroreningar i regionen, med konkreta och rimligt detaljerade åtgärder för att minska utsläppen. Vi har föreslagit det från vår sida. Det skulle vara intressant att höra litet mera i detalj vad kommunikationsministern har att säga om detta.
Herr talman! Jag har haft svårt hela dagen att förstå Anders Castbergers behov att mäla sig ur och stå litet vid sidan om när nu bron byggs -- jag höll på att säga tåget går; det är ju i hög grad en tågsatsning vi gör. Folkpartiet vill ha en bro. Vi tillgodoser alla de behov folkpartiet uttrycker i sin motion efter vad jag förstår. Men Anders Castberger har hållit en hög profil här i någon sorts ambition att ändå mäla sig ur och på något sätt ange reservation. Jag förstår inte riktigt den tekniken. Kanske har den några taktiska bevekelsegrunder. Viola Claesson talade om min pojkaktiga fascination. Jag undrar: När fascinerades Viola Claesson av någonting? Det skulle vara intressant att veta. Jag tycker faktiskt att vi i politiken behöver någonting att fascineras över och satsa på. Vi behöver spänna musklerna, göra en insats, få se utveckling och framsteg. Är det inte roligt, Viola Claesson? Det är inte lättsinne! Det är till gagn för Sverige och tillväxten i Sverige. Det innebär ett bättre och effektivare näringsliv, ökad välfärd, en framtid för våra barn. Det är vad det handlar om. Vi får ta till vara de möjligheter som finns i olika regioner. Det innebär inte att vi hämmar andra delar av landet. Låt mig, för att undvika alla missförstånd, än en gång säga att finansieringen av bron inte tar några resurser från andra delar av landet, inte minskar möjligheterna att satsa på inlandsbanan, Botniabanan eller någonting annat som kommande riksdagar kan komma att vilja sätta skattepengar i. Det är viktigt att säga, därför att det sprids så mycket av fördomar och vilseledande uppgifter om detta. Jag har mycket påtagligt märkt att denna fördom lyckats få fotfäste, bl.a. i min valkrets. Därför är det viktigt att klargöra de här sammanhangen. Viola Claesson åberopar kostnadsberäkningar som visar på 40--50 miljarder. Ni vill ju inte ha bron, och så försöker ni resa alla möjliga hinder. När ni inte klarar det med de skräckinjagande perspektiv som ni målar upp med alla era miljöinvändningar försöker ni göra det med ekonomiska medel och underkänner därmed alla de experter -- på den svenska och den danska sidan -- som vi har anlitat för det här. Att bygga en bro över ganska grunda vatten är ett relativt konventionellt projekt. Teknikerna har byggt många broar. Jag tror att vi i Sverige har 12 000 broar i vägverkets regi. Den tekniken kan man alltså ganska bra, och man bör då också kunna beräkna kostnaderna för det. Då begriper jag inte varför man skall jaga upp folk med sådana siffror som ni bollar med. I så fall får ni väl visa någon ordentlig kostnadsberäkning som stöd för dem. Samtidigt inger ni föreställningen att man skulle kunna bygga en tunnel och finansiera det med järnvägstrafiken. Tunnelbyggandet är däremot en relativt ny teknik. Man bygger för närvarande en tunnel under Engelska kanalen. Kostnadsberäkningarna spräcks gång på gång. Nu är man uppe i närmast en fördubbling av kostnaderna. Man håller också på under Stora Bält. Det tunnelbygget har inte fått någon särskilt lyckosam start. Jag tror därför att man befinner sig på betydligt säkrare ekonomisk grund när man talar om broprojektet än när man talar om tunnelprojektet. Därtill kommer att tunnelprojektet måste finansieras av järnvägstrafiken. Järnvägstrafiken åläggs en kostnad på 300 miljoner för bron, medan vi bedömer att vägtrafiken betalar tre gånger så mycket, trots att järnvägskostnaden i bron är mer än hälften av kostnaden för totalprojektet.

Elving Andersson har här, som jag tidigare sade, intagit en mycket starkt avvisande hållning med påståenden som enligt min mening delvis är ganska vårdslösa. Jag skulle vilja ställa en politisk fråga till Elving Andersson: Vad innebär detta starka avståndstagande från broprojektet för centerns del om den olyckan skulle tima att vi får en borgerlig regering? Kan ni tänka er att framdeles sitta i en borgerlig regering och sätta i gång det här projektet? Eller är ert avståndstagande så starkt att ni så att säga inte vill vara med om att ''ladda'' den här bron, om ni skulle komma i det läget? Här har det talats om att brosträckningen innebär en omväg. Det är klart att så länge vi inte har Femern Bält-förbindelsen är det en omväg ned till kontinenten. Därför strävar vi -- gemensamt med danskarna -- efter att åstadkomma Femern Bältförbindelsen. Men när ni talar föraktfullt om bron därför att den innebär en omväg vill jag fråga: Var skall då den där tunneln gå? Herr talman! Sammanfattningsvis är det, som jag tidigare sade, så att motståndarna säger nej -- det har man enats om. Sedan talar man om alternativen, och man talar om ytterligare utredningar och mer material. Det speglar den beslutsvånda som har varit en sådan hämsko för utvecklingen i den här regionen och för framgång i den här frågan, som har inte bara ett lokalt och regionalt intresse utan också ett stort nationellt intresse.

Herr talman! Man skall bygga broar mellan folk. Det argumentet blir inte sämre därför att Jan Strömdahl på ett rätt elegant sätt har ironiserat över detta i motion T919. I över hundra år har vi skåningar längtat efter den här bron. Man måste trots allt konstatera att ingen fråga som har beslutats i denna riksdag har varit så noggrant och omsorgsfullt utredd som just frågan om Öresundsbron. Ändå handlar det bara om en väg på 17 km., som skall vara självfinansierad. Öresund är en nationsgräns. Om detta inte hade varit fallet, hade man i Stockholm aldrig kunnat hindra oss i Skåne från att bygga den bro som vi så väl behöver. Det kommande seklet blir regionernas sekel och inte nationalstaternas. Vi ser hur regioner växer fram över nationsgränserna, t.ex. Oxford-- Milano och Bayern--Schweiz. Det finns i norra Europa inte någon stark tillväxtregion av den kapaciteten. För att en region skall utvecklas fordras enligt samfällda studier utförda både i USA och i Europa tre viktiga förutsättningar. För det första måste man ha bra universitet för forskning och utbildning. För det andra måste man ha goda kommunikationer, framför allt flyg. För det tredje måste man ha livsbetingelser, dvs. bra kulturliv, bra fritidsmöjligheter, bra bostäder och bra skolor. Skånes stora akilleshäl är kommunikationerna. Kastrups flygplats ligger på den danska sidan. I dag är förbindelserna över Öresund usla. Märkliga rederier och fartyg kommer och går, startar och går i konkurs. När det är is ligger trafiken helt stilla, och på kvällarna är trafiken direkt otrivsam. En bro ger maximal turtäthet och maximal regularitet. En bro skall vara bred. Den skall stå i hundra år, och den skall kunna anpassas till framtidens trafiklösningar. Detta förslag är ett bra exempel på en offensiv regionalpolitik. Öresundsregionen -- med tre universitet, en internationell storflygplas och 3,5 miljoner invånare -- har förutsättningar att, om man tar väl hand om dem, bli Europas femte K-region. Det kan vara irriterande för stockholmare att få den konkurrensen, men det är faktiskt bra för hela landet att vi kan skapa flera kraftfulla tillväxtregioner i Sverige. Det behöver vårt land. Med tillkomsten av bron över Femer Bælt kan hela Hansaområdet knytas samman, och då blir det kraft i Nordeuropa igen. Sveriges kräftgång i förhållande till övriga Europa kan brytas. Öresundsbron ger möjlighet till just in timeleveranser till kunder i Europa på ett sätt som vi inte har i dag bl.a. på grund av ishinder i Sundet. Det är bra för den svenska industrin. Men Öresundsbron kommer framför allt att bli en lokal bro i Öresunds och Hansaregionen och skapa den missade länk som har hållit utvecklingen tillbaka. Långtradarna till Mellaneuropa kommer att gå via Trelleborgsfärjorna allt framgent och kommer inte att påverkas särskilt mycket av tillkomsten av bron. Miljöfrågorna har debatterats flitigt. När flera intresseområden är berörda i ett problemkomplex kan man inte bara ta ett av dem och hävda det. Däri gör bromotståndarna sitt stora fel. Jag vill därför även beröra miljöfrågorna. Den viktigaste miljöfrågan innebär att man skall skapa den tillväxt som gör det ekonomiskt möjligt för oss att ta hand om miljöproblemen på ett bra sätt. Frågan om salthalten i Östersjön är mycket väsentlig, men den kan uppenbarligen lösas. Jag är övertygad om att de förslag som har lagts fram kommer att klara det problemet. När det gäller luften vill jag som f.d. kommunalråd för miljö och hälsoskydd i Malmö påminna kammaren om att svavlet i luften i Malmö faktiskt har minskat till en tredjedel sedan 1970. Bara 15 % Resten är import från andra länder. Halten av kväve har nära nog halverats under den senaste tjugoårsperioden. Visst har vi gjort oss förtjänta av att också få möjligheter till en expansion i vår region. Problemet med koldioxidutsläppen är inte lokalt utan globalt. Om man skulle vara litet återhållsam med bilarna i Stockholm skulle det ge mycket stora resultat. Det kan jämföras med de begränsade utsläpp som kommer från Öresundsbron. Stockholmarna har en rejäl chans att göra mycket mer åt miljön. Påståendena om fiskdöd i Lofoten och jättelika jordbävningar lämnar jag därhän. Att Malmös gamla rivaler i Helsingborg -- som en gång drömde om en bro -- säger nej är inte så konstigt. De hoppades att Malmö och Lund skulle bli en blindtarm. För att helsingborgarna skall kunna komma till Kastrup måste de åka 5 mil längs Öresund antingen på den ena eller andra sidan. I realiteten har det således ingen större betydelse för helsingborgarna på vilken sida de åker. Däremot vore det kanske en fördel för SJ om tågen skulle gå på svenska spår. Det är inte heller konstigt att färjerederierna känner sig hotade och att sjömän, servitörer och kioskbiträden vill försvara de otroliga skatteförmåner som de har trots att de arbetar med ren lokaltrafik. Det är de i sin fulla rätt att göra. Men Sverige har inte råd att stoppa en hel landsändas tillväxt av sådana skäl. Öresund. Det kom år 1872. En tunnel är dyr och kan aldrig bära sina egna kostnader. Kostnaderna härför kommer att drabba andra delar av landet. En tunnel är dessutom nästan omöjlig att anpassa till nya trafiklösningar. Den kommer att kräva stora av och pålastningsytor på de bästa jordarna i Hade det varit öken, berg eller skog mellan Malmö och Köpenhamn hade det funnits en väg. Grunt vatten brukar inte heller vara något hinder. Det faktum att Öresund är en nationsgräns har dock gjort det möjligt för stockholmare att alltför länge hindra Sydvästsverige från att få den bro som man så väl behöver. Det är en stor seger för förnuftet att man i Stockholm nu medger även andra tillväxtregioner i vårt land. Sverige hänger visserligen geografiskt fast i Sovjetunionen, men man måste åka båt för att komma hit. Medvetet eller omedvetet fungerar vi som ett öfolk och isolerar oss i tron att vi är unika och betraktar Europa enligt Jantelagsprincipen. En fast förbindelse till kontinenten skulle erfarenhetsmässigt psykologiskt bryta den här isoleringen, och det är kanske ett av de viktigaste resultaten av ett brobeslut. Beslutet om Öresundsbron kommer att bli ett av de viktigaste beslut som riksdagen fattar under detta sekel. Det öppnar för internationalism, utveckling och tillväxt samt kulturell och social utveckling. Öresundsbron innebär offensiv regionalpolitik i dess bästa tappning. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Kjell-Arne Welin påstår att jag är osaklig. Som exempel anför han detta med att man inte har löst problemen i Helsingborg. Sedan sade han att isskruvningen runt bron skulle bli ett mycket stort problem. Det var just bl.a. Köpenhamn som jag menade skapar en del av de stora problemen som finns med regulariteten och turtätheten i trafiken mellan de stora städer som bron alltså skall förbinda med varandra. Därför behövs bron. Att ha växtekologen Bengt Nihlgård som trafikexpert vittnar om hur Kjell-Arne Welin tänker när han väljer experter.

Herr talman! Jag instämmer i Kjell-Arne Welins alldeles utmärkta och kunskapsspäckade anförande. Jag kan inte finna att jag på någon punkt har en avvikande mening gentemot vad han anförde. Jag vill också instämma i det anförande som tidigare har hållits av Elving Andersson för centerns del. Det börjar bli sent på dagen. Mycket är sagt och jag skall för den skull begränsa mitt anförande. Det brukar rätt ofta sägas att vi som är emot en bilbro över Öresund är isolationister och rädda för kontakter över gränserna. Det har förekommit antydningar om sådant även i dag. Det är ett skamgrepp, som man tar till när man inte klarar den sakliga argumentationen. Jag gillar danskar. Jag gillar över huvud taget att träffa människor från andra länder. Jag har rest mycket och jag gillar att resa. Jag tycker det är viktigt att vi bygger ut kontakterna över gränserna. Det är utvecklande. Det är lärorikt och nödvändigt. Men detta har ingenting att göra med vad man tycker om en bilbro över Öresund. Jag anser att hela broprojektet är en slags farfarsdröm. Man har fastnat i det som sågs såsom något positivt och framstegsvänligt på 1950 och 1960-talen, och man har inte upptäckt att man har blivit förbisprungen av tiden och tekniken. Man har inte upptäckt att helt andra problem nu pockar på sin lösning än frågan hur man på snabbaste sätt skall kunna ta en bil från en punkt till en annan. Man har inte upptäckt att Europakartan har förändrats under senare år, politiskt, kommersiellt och trafiktekniskt. Det är således broförespråkarna som är mossbelupna och efter sin tid och inte vi som är emot bron. Det är vi som lever i nutiden och försöker planera för framtiden på ett i vidaste mening rationellt och framsynt sätt. Jag har varit med om många beslut här i riksdagen då delar av beslutet och delar av beslutsunderlaget på goda grunder har kunnat ifrågasättas. Jag kan inte erinra mig någon fråga av större omfattning i vilken samtliga angivna förutsättningar på goda grunder starkt har kunnat ifrågasättas. Men så är det med den fråga som riksdagsmajoriteten nu tydligen är beredd att fatta beslut om. Riksdagsmajoriteten tar ett stort ansvar. Jag hoppas att man åtminstone tror sig ha full insikt i vad man gör. Att handla i god tro är ju från moralisk synpunkt alltid en ursäkt, även om den är bräcklig. De restriktioner som jag har ålagt mig här tillåter inte att jag går in i detalj på de invändningar som finns mot propositionen och utskottets förslag. Mycket har redan sagts av tidigare kunniga debattörer. Utskottsbetänkandet är mycket tunt för att gälla en så här stor fråga och innehåller egentligen ingen självständig prövning. Beredningen har diskuterats tidigare. Den har varit mycket märklig. Den utfrågning av särskild expertis som utskottet borde ha anordnat fick vi anordna genom ett partiinitiativ. Det gjorde vi. Det var mycket intressant. Vad som sades där borde ha kommit samtliga utskottsledamöter till del, men de flesta var alltså inte där. Samtliga de högt kvalificerade vetenskapsmän som vi fick tillfälle att höra vid denna hearing vände tummen ner för projektet. I dagens nummer av Dagens Nyheter går elva mycket kvalificerade vetenskapsmän, de bästa vi har i riket inom t.ex. marinbiologi, direkt emot broprojektet och uppmanar riksdagens ledamöter att rösta nej. Den verkliga expertisen står således på vår sida. Men denna expertis viftar tydligen majoriteten sorglöst och sorgligt nog bort. Det förefaller mig litet egendomligt att samma personer, vilka i andra sammanhang ofta säger att vi verkligen skall suga till oss vad som finns inom den vetenskapliga världen och vilka i vanliga fall har mycket stor respekt för vad man kommer fram till genom kvalificerad forskning, just i denna fråga väljer att fullständigt nonchalera den expertis som vi har. Det är en mycket märklig psykologisk process som måste ha ägt rum hos dessa människor. Herr talman! Så kortfattat om några mera konkreta invändningar mot broprojektet. När det gäller den internationella aspekten redogjorde Kjell-Arne Welin för den ganska utförligt. Utskottet säger -- och stöttar sig därvidlag på ett uttalande från majoriteten i utrikesutskottet -- att brobygget såsom det skisserats är helt förenligt med 1887 års är man beredd att utbrista. Hur vet man det? Var finns någon redovisning av konsultationerna med Östersjöstaterna? Vad gäller andra projekt -- det nämnde också Kjell Arne Welin -- har det visat sig att det kan bli mycket bråk. Finland bråkar med Danmark inför den internationella domstolen i Haag om Stora Bältetprojektet. Jag skall inte gå närmare in på det, men liknande bekymmer kan uppkomma i samband med projektet över Öresund. Det har uppfattats som en intern svensk-dansk affär, och några seriösa resonemang om trafikföring och miljöeffekter med staterna runt Östersjön i denna fråga har jag inte kunnat upptäcka. Så självgoda, ärade ledamöter, borde vi inte vara. Det kan komma surt efter. Till detta kommer att de allra senaste beräkningarna visar att man ur ren sjösäkerhetssynpunkt tydligen inte kan bygga bron som man tänkt sig. Större båtar kan helt enkelt inte mötas inom det utrymme som den beräknade brospannen ger. Om man förlänger avståndet mellan brospannen på det sätt som säker sjöfart kräver, riskerar man tydligen att knäcka bron om t.ex. två tåg möts på bron mellan spannen. När regeringens broexpert tillfrågades i en tidning om man kan ha så långt mellan brospannen som 500 meter, vilket analytikerna menar krävs för säker sjötrafik, sade han att han inte kunde svara på frågan. Kan ni, ärade ledamöter i trafikutskottets majoritet, svara på den frågan? Det kan ni tydligen, om man skall gå efter det beslut som ni nu vill förföra riksdagen till. Kostnaderna har också berörts utförligt tidigare. De siffror som nämns i propositionen och i utskottsbetänkandet stannar vid 10--12 miljarder. Jag refererar till Naturskyddsföreningen -- jag skulle kunna referera till många andra -- som har gjort beräkningar vilka visar att det kan komma att röra sig om mångdubbelt så stora belopp. 50 miljarder i 1990 års penningvärde har nämnts. Om jag inte hade vetat att kommunikationsministern är nykterist, skulle jag ha föreslagit ett vad om en flaska mycket god konjak att det kommer att bli Naturskyddsföreningen som närmast kommer att få rätt när det hela har genomförts. Jag har den stora förmånen att bo i Lund, vilket jag verkligen betraktar som en stor förmån, närmast ett privilegium. Det gör att jag också vet -- och det är det verkligt negativa -- hur trafiksituationen ser ut i området. Det är vårt stora problem i det område där jag bor. Redan nu är det mycket trångt på vägarna. Vissa tider på dygnet är det långa köer på t.ex. motorvägen mellan Lund och Malmö, vilket ibland gjort att jag varit på vippen att komma för sent till Sturup och riksdagen. Det hade naturligtvis varit en stor olycka. Om den ökade biltrafik -- som alla lönsamhetskalkyler förutsätter -- skall komma fram, innebär detta att man måste bygga mycket och stort. Jag föreställer mig att man måste bygga ytterligare en motorväg mellan Malmö och Lund som sträcker sig en god bit norröver -- hur nu ett motorvägsbygge skall gå till i detta tätbygda område, vars främsta problem är trafiken. Och jag har bara antytt en del av de anslutningsproblem som måste lösas och som för sin lösning kommer att kosta stora summor. Symtomatiskt är att i ett skede, som jag mycket väl minns, av debatten om beslutsordningen gick företrädare för storfinans och banker i Skåne käckt ut och försäkrade att finansieringen inte skulle bli något problem. Det skulle man minsan klara på privat väg utifrån rent företagsekonomiska kalkyler. Dessa flotta erbjudanden har nu helt tystnat. Det är nog klokt. Nu är det de båda staterna som ytterst skall stå för den ekonomiska garantin. Även om man säger att detta inte skall belasta skattebetalarna, är det klart att i slutledet belastar alla kostnader på ett eller annat sätt medborgarna. När det gäller trafikföreningen måste man fråga sig varför man nu skall satsa på att föra även den trafik som skall till mellersta och östra delen av Europa över västra Skåne och Danmark. Det är ju -- som så många har framhållit -- en alldeles onödig, dum och kostsam omväg, oavsett om det gäller personbilar, långtradare eller tåg. Raka spåret till stora delar av kontinenten går ju faktiskt rakt söder eller öster ut, om man nu skall gå efter den karta som ändå gäller. En målveten satsning på sjöfarten är således redan från ren trafikföringssynpunkt det mest rationella. Vad vi behöver är en solfjäder av goda förbindelser över Det förvånar mig att man är så benägen att rent allmänt bortse ifrån de trängselproblem som vi redan har i trafiken i västra Skåne, i Danmark och i stora delar av Europa. Bilarna kommer helt enkelt inte fram. Man står i kö överallt. Att i det läget som en framtidssatsning satsa på ökad biltrafik förefaller inte särskilt begåvat. Miljön är naturligtvis den mest ödesdigra frågan. Den har också många olika aspekter. En del har jag redan tangerat. Vi tål helt enkelt inte mer föroreningar i västra Skåne. Vi är värst utsatta i landet som helhet. Enligt bl.a. den undersökning som tidigare omnämnts dör t.o.m. bokskogen. Vi kan alltså inte ta ansvar för ytterligare belastning. Tvärtom måste utsläppen drastiskt reduceras om natur och människor skall kunna leva vidare i denna fina del av vårt fosterland. Broprojektet innebär enligt min mening -- om det fullföljs -- en fullständigt oansvarig ökad belastning. Hur man kan se detta som ett framsteg är för mig svårt att förstå. Vi har självfallet ansvar också för miljön i havet, för miljön i sundet och i Östersjön. Vi vet att stora delar av sundet och av Östersjön redan är döende eller har dött. Att med öppna ögon bidra till att ytterligare påskynda den pågående processen borde ingen känna någon större stolthet över. Vår ambition borde i stället vara att inte sky några ansträngningar för att sund och hav skall ha någon chans att bli friska igen. Herr talman! En framstående finansman sade enligt ett tidningsreferat för något år sedan att det enda begripliga motivet för det enorma kapitalslöseri som bron innebar var att några skånska direktörer skulle kunna åka limosin direkt till Kastrup. Den fråga som riksdagen nu har att ta ställning till är om detta är ett tillräckligt motiv för att bifalla trafikutskottets majoritetsförslag. Det tycker inte jag, särskilt inte som det redan nu är mycket enkelt att med stor snabbhet komma till Kastrup. Det kan t.o.m. tänkas att det blir betydligt svårare om bron byggs och bilköerna tätnar. Herr talman! Jag ber att få instämma i det yrkande som framställts av Elving Andersson.

Herr talman! Det finns kunskap som är svår att ta till sig. Även om man ser siffrorna i svart på vitt kan det vara ouppnåeligt att förstå innebörden. Att 100 000 km2 av bottnarna i Östersjön och Kattegatt är döda, utan liv är en sådan kunskap som det måste vara svårt för väldigt många att ta till sig, för har man gjort det, måste man också handla. 100 000 km2, det är 35 % av bottenytan i dessa områden. Vi vet alla att läget för Östersjön är kritiskt. Belastningen av föroreningar från många tillflöden är stor. Vi vet också att många arter av växter och djur i Östersjön är akut hotade. Torsken är en av dessa arter. Den är för sin reproduktion beroende av hög salt och syrehalt. Jag måste säga att det förvånar mig att folkpartiet, som i jordbruksutskottet så varmt värnat om torskbeståndet i Östersjön och som känt sig föranlåten att reservera sig och begära att ytterligare åtgärder måste vidtas för att rädda torskbeståndet i Östersjön inte har kommit på tanken att man själv kunde göra en viktig insats här, nämligen att säga nej till bron över Öresund. Östersjön är ett grunt innanhav med bräckt vatten. Vattnet har låg temperatur, låg salthalt och låg syrehalt. Detta vatten delas i skikt med olika salthalt. Skikten blandas inte. De övre skikten lägger sig som ett lock över de undre. Det är bara vid vissa speciella temperatur och vindförhållanden som det kan bli en vattenomsättning och inströmning av nytt syre och saltrikt vatten till Östersjön. Det är detta vattenutbyte som nu hotas av brobygget. Det har tidigare i debatten talats om att det ligger en båt nedanför slottet, miljökuttern Anton, som är här med en appell från 30 organisationer i länderna runt Östersjön. Appellen vädjar till denna beslutande församling, Sveriges riksdag, att säga nej till brobygget. Miljökuttern Anton har också med sig en modell över Östersjön och de kringliggande områdena. När man betraktar modellen ser man mycket tydligt hur oerhört smala passagerna till Östersjön är, de passager som är nödvändiga för vattenutbytet. När man tittar på denna modell blir det alldeles uppenbart hur oerhört farofyllt det är att bygga den här bron och att också genomföra andra broprojekt som är på gång. Man förstår också att om tillflödena ytterligare begränsas, om passagerna ytterligare krymps måste det innebära en stor fara för Östersjön. Denna fara har också påtalats av många forskare. Det har sagts i debatten att det finns många utredningar om Öresundsbron, och det är sant, men ändå finns det inte tillräckligt med bevis för att vattenföringen till Östersjön inte kommer att försämras. Alla metertjocka buntar av papper kan inte dölja detta enkla faktum att dessa bevis saknas. Nyligen debatterade riksdagen miljöpolitiken. Vi kunde då konstatera att när det gäller kväveoxidutsläppen har vi inte en chans att uppnå de av riksdagen tidigare uppsatta målen. 90 att med de nu beslutade och föreslagna åtgärderna kommer vi bara att uppnå en reduktion av kväveoxidutsläppen med 15 % till slutet av 90 talet. Det behövs en mycket större reduktion. Vägtrafiken står för 49 % av kväveoxidutsläppen i Sverige, och den ger också upphov till utsläpp av kolväten och stoft. En stor och ökande del av koldioxidutsläppen kommer från vägtrafiken. Kväveutsläppen bidrar i mycket hög grad till markförsurningen. I de södra delarna av vårt land är markförsurningen omfattande. Den leder till att viktiga näringsämnen lakas ur jorden och att giftiga metaller, t.ex. aluminium, frigörs. Vi räknar nu med att var femte gran i vårt land har nedsatt vitalitet, och ökningen går mycket snabbt. Enligt en alldeles färsk utredning från Umeå universitet har ökningen varit 25 % mellan åren 1988 och 1989. Försurningen av skogen, framför allt via marken, är det allra största hotet mot den svenska skogen. Detta är också en sådan kunskap som många väljer att inte ta till sig. Det finns inget annat sätt att hantera dessa problem med vägtrafiken än att välja andra trafiksystem. Det finns inga andra lösningar. Vi måste ta till oss denna insikt och handla utifrån den. Trafikutskottets majoritet säger trosvisst att utsläppen från biltrafiken på bron blir marginella i förhållande till belastningen i resten av Skåne. Men hur tror utskottets majoritet att bilarna på bron skall komma dit? Kommer de inte igenom resten av Skåne? Och är det inte just själva det faktum att bron kommer att finnas är som drar dem dit? Det är ju uppenbart för var och en att ett sådant påstående är erbarmligt. Det är värdigt en beslutande församling i Grönköping men inte ett utskott i Sveriges riksdag. Det är ju självklart att man, när man beaktar denna bros effekter på miljön, inte får ta hänsyn till enbart utsläppen på bron utan konsekvenserna i vidare mening för trafikföringen som helhet. Utskottets majoritet säger vidare trosvisst att detta projekt nu skall prövas enligt svensk miljölagstiftning. Men det betyder ju i detta fall att det prövas enligt naturresurslagen, där den sista beslutande instansen är regeringen. Det betyder att de som vill ha detta projekt sedan i sin tur igen skall pröva om det var förenligt med miljön. Vi tycker från vänsterpartiets sida inte att detta är en tillförlitlig process. Öresundsbron skall utformas med hänsyn till vad som är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt, sägs det vidare. Det är den gamla vanliga visan. Det är så vår miljölagstiftning fungerar. Jag vill återigen referera till den stora miljödebatt som vi nyligen hade i riksdagen. Då var alla partier överens om att denna miljölagstiftning just därför är så bristfällig att den i stället borde bygga på miljökvalitetsnormer. Men miljökvalitetsnormer betyder just att man tittar på vilken belastning i fråga om utsläpp som ett område tål. Och om belastningen ligger över den nivån säger man nej till ytterligare projekt som späder på denna belastning. Och alla partiers företrädare stod här i talarstolen och sade att de ville ha en sådan lagstiftning. Men kan vi då inte förhålla oss till Öresundsbron som om vi hade denna lagstiftning? Då måste vi självfallet säga nej till detta projekt. Det finns ett utskott här i riksdagen som har som sin uppgift att bereda ärenden ur miljöaspekt, och det är jordbruksutskottet. Jordbruksutskottets majoritet -- jag sitter själv i jordbruksutskottet -- har i detta fall frånhänt sig möjligheten att bereda detta ärende för riksdagens del när det gäller miljökonsekvenserna. Jag tycker att det är upprörande. När vi behandlade den frågan i jordbruksutskottet var vi tre partier som protesterade och sade att jordbruksutskottet självfallet måste yttra sig om detta ärende. Folkpartiet var ett av de partier som också tyckte att jordbruksutskottet borde ha yttrat sig. Men trots att jordbruksutskottet inte gjorde det är folkpartisterna nu beredda att fatta beslut här i dag. Jag kan bara tolka detta på ett sådant sätt att det bara var en skenmanöver som folkpartisterna gjorde i jordbruksutskottet. Egentligen tycker de att den prövning som jordbruksutskottet kunde ha gjort är fullkomligt ointressant och att det går precis lika bra att fatta beslut utan denna prövning. Jag tycker att det är upprörande liksom jag tycker att det hyckleri som folkpartisterna i dag har visat upp är upprörande, deras skenbara miljövänlighet. Det går inte att förena ett sant engagemang för miljön med detta brobyggarprojekt. Och hur kan man ta på sitt ansvar att fatta ett så allvarligt beslut utan att miljökonsekvenserna är ordentligt utredda, vare sig innan förslaget kom till riksdagen eller ens av det riksdagsutskott som har ansvaret. Det har i dag även sagts att detta broprojekt är viktigt som ett framtidsprojekt för att vi skall visa handlingskraft och för att vi skall visa att vi minsann kan fatta beslut i denna församling. Det är väl bra att vi kan fatta beslut. Men det handlar väl inte bara om att fatta beslut. Det måste också handla om att fatta kloka beslut. Och detta är enligt min mening inte ett framtidsinriktat projekt. Det är tvärtom ett föråldrat projekt som hör till en gången tid. Att välja ett framtidsinriktat projekt det är i stället att slå in på en ny väg som utgår från hänsyn till miljön, och som beaktar de fruktansvärda ekologiska problem som vi står inför. Människor i vårt land och i andra länder är beredda att ompröva sin egen livsföring för att anpassa den bättre till miljön. Men de förväntar sig också att ansvariga politiker skall fatta övergripande beslut som gör det meningsfullt att de som enskilda människor också gör uppoffringar och ändrar sina liv. Om enskilda människor gör stora förändringar i sina liv men vi här likafullt fortsätter att fatta beslut som föröder miljön, skapar vi inte någon framtidstro hos människor. Då skapar vi hopplöshet och uppgivenhet inför framtiden. Herr talman! Jag har tagit med mig en present till kommunikationsministern. Det är en piggvar. Det är en av de fiskarter som än så länge finns i Östersjön och som kan fiskas ända uppe i Stockholmstrakten, men som för sin överlevnad är beroende av en hög salthalt. Jag vill ge den till kommunikationsministern, inte för att han förtjänar en gåva, utan för att jag vill visa honom hur utomordentligt stor risken är för denna fiskart och för andra att utrotas om detta beslut fattas. Jag har också skrivit ett kort. På det står det: Bara döda fiskar simmar med strömmen. Det kan vara en hälsning till kommunikationsministern men också till alla andra broförespråkare. Sluta simma med strömmen. Sälla er i stället till kampen för livet, som det här faktiskt handlar om. Simma mot strömmen, och säg nej till Öresundsbron!

Herr talman! Anders Castberger sade att han nog trodde enfaldigt -- och det är det enda som jag kan hålla med honom om. Utskottets majoritet säger att man förespråkar en noll-lösning. Man tycker inte att bron skall få någon negativ konsekvens för vattenföringen till Östersjön. Vad skall utskottets majoritet göra om det trots allt blir så? Skall ni ställa er upp och säga: Riv bron! Eller skall ni stå där i rad mitt på bron och hålla upp era små händer mot de framrusande bilarna och säga: Stopp, kör inte här! Jag tycker att det är pinsamt att höra Anders Castbergers och folkpartiets ömkliga små försök att kamouflera sitt miljöovänliga engagemang, som har helt andra syften.

Fru talman! Egentligen skulle jag inte vilja föra den här debatten med Kjell-Arne Welin, eftersom det blir en träta mellan en Malmöbo och en nordvästskåning från Helsingborgsområdet. Sådana trätor har vi haft i den här frågan -- jag höll på att säga sedan urminnes tider. Det beror naturligtvis på regionala intressen och regionala hänsyn. Det är inte så särskilt märkligt att de mest aktiva motståndarna till en fast förbindelse mellan Malmö och Köpenhamn kommer just från nordvästra Skåne och Helsingborgsområdet. Jag vill göra ett par erinringar mot vad Kjell-Arne Welin har sagt. När det gäller mitt Europaperspektiv, som jag tog upp i mitt tal, är det väl alldeles självklart att en fast förbindelse, där man knyter samman Sverige och Danmark med en kombinerad väg och järnvägsbro, skapar betydligt större möjligheter för en integration mellan Sverige och Europa. Framför allt skapar den ju betydligt större möjligheter för en integration av Malmöområdet och Köpenhamnsområdet. Med en sådan lösning kommer Malmöområdet och Köpenhamnsområdet att bli ett kraftcentrum i Norden. Det ser jag som något oerhört positivt, men Kjell-Arne Welin ser det kanske snarare som ett hot. Det har förts en lång debatt kring miljöfrågorna här i dag, och jag kan hänvisa till vad exempelvis Georg Andersson och Birger Rosqvist sade i sina anföranden. Det har gjorts många ingående utredningar om miljökonsekvenserna, både från svensk och från dansk sida. De utredningarna visar entydigt att det är fullt möjligt att genomföra projektet utan de konsekvenser för miljön som Kjell-Arne Welin talade om i sitt anförande och i sin replik. Så till frågan om subventioner. Jag tycker att det är konstigt att Kjell-Arne Welin fortsätter att hävda att förbindelsen skall subventioneras via skattemedel; det är ju inte så. Det räcker för Kjell Arne Welin att läsa innantill i det avtal som är träffat mellan de svenska och danska regeringarna. Det avtalet baseras på att förbindelsen fullt ut skall finansieras av trafikanterna, och det gäller även anslutningsförbindelserna i projektet. Jag tycker att Kjell-Arne Welin skall sluta att använda de argumenten i debatten när det entydigt i avtalet -- som riksdagen nu skall godkänna -- slås fast att förbindelsen skall finansieras med hjälp av avgifter från trafikanterna.
Fru talman! Jag har hållit ett anförande här, och jag tror att Lars-Erik Lövdén var inne i kammaren vid det tillfället. Jag har försökt att visa -- med rätt stor framgång, tycker jag -- att de uppgifter om ekonomin som lämnas i propositionen är undermåliga. När det gäller att känna samhörighet osv. menar Lars-Erik Lövdén att med en bro binds Sverige samman med Danmark och Europa, och då kommer Sverige att känna större samhörighet med Jag bor i Helsingborg, och jag känner utomordentligt stor samhörighet med Helsingörsborna, vilket jag inte alltid gör med Malmöborna. En bro och samhörighet har inte nödvändigtvis något samband. Bron utgör en utomordenligt stor fara för livet miljömässigt i Skåne, Öresund och Östersjön. Jag tycker inte att man skall fatta beslut om en fast förbindelse med så oerhört stora osäkerhetsfaktorer för framtiden. Lars-Erik Lövdén hävdar hela tiden att detta är bra i ett framtidsperspektiv. Jag hävdar motsatsen. Även om vi bara drabbas av delar av de de konsekvenser som vi nu löper risk att få på grund av bron, kommer framtiden att med denna bro att göra livet i Öresund, Östersjön och Skåne betydligt mycket sämre än vad det är i dag. Jag har inte samma oreserverade framtidstro som Lars-Erik Lövdén har.

Jag vill anmäla att 9 timmar anmäld tid kvarstår på dagens föredragningslista, som vi måste klara av under eftermiddagens och kvällens lopp. Också ytterligare ärenden väntar på att bli debatterade här i kammaren. Jag skulle gärna vilja upprepa den vädjan som har gjorts från kvittningsmännens sida och som bl.a. innebär att replikskiftena skall bli korta och att man så långt som möjligt skall begränsa anförandena.